Fru talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag och regeringen är beredda att vidta åtgärder för att Migrationsverket i samarbete med kommuner och ideella organisationer ska kunna ta ett större ansvar för de asylsökandes sociala situation. För närvarande söker många människor asyl i Sverige. Kriget i Syrien har drivit miljontals människor på flykt. Migrationsverket bedömer att det i år kommer ca 61 000 asylsökande. Inte sedan 1992 har så många personer ansökt om asyl i Sverige. Migrationsverket har huvudansvaret för mottagandet av asylsökande från det att ansökan ges in till dess att ett lagakraftvunnet beslut meddelas. Mottagandet av asylsökande bygger på en tilltro till den enskildes egen förmåga att vilja och kunna ta ansvar för sitt liv. Migrationsverket har till uppgift att ge den sökande information och vid behov bistånd samt i lämplig omfattning erbjuda sysselsättning. Migrationsverket informerar om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och utfärdar i förekommande fall bevis om undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Myndigheten ska kartlägga den asylsökandes yrkes och utbildningsbakgrund i ett tidigt skede av asylprocessen. Kartläggningen ska ligga till grund för Arbetsförmedlingens fortsatta arbete med etableringsinsatser i det fall den asylsökande beviljas uppehållstillstånd. Regeringen har prioriterat att förkorta Migrationsverkets handläggningstider i asylärenden. Sedan 2009 har handläggningstiderna minskat från ca 200 till omkring 125 dagar. Den första tiden efter ankomsten till Sverige fylls i stor utsträckning av information och utredningar. Det kan därför vara svårt att under den tiden ge en asylsökande möjlighet att delta i någon mer organiserad sysselsättning. Migrationsverket har vidare tagit fram en handlingsplan för 2014 där målsättningen är att det vid mottagningsenheterna ska finnas lokaler, teknisk utrustning och handledare för självstudier i svenska språket samt lokaler för mötesplatser. Vid samtliga av Migrationsverkets mottagningsenheter sker samarbete med lokala idéburna organisationer, vilket ger de asylsökande möjligheter att få kontakter i närsamhället och möjlighet till praktik och arbete. Regeringen har dessutom i vårändringsbudgeten för 2014 föreslagit satsningar på sammanlagt 100 miljoner kronor på olika integrationsåtgärder för att stimulera ett ökat mottagande av nyanlända från Migrationsverkets anläggningsboende. Bland annat föreslås 50 miljoner kronor för att ersätta kommuner för den utbildning i svenska för invandrare de erbjuder personer i Migrationsverkets anläggningsboende som beviljats uppehållstillstånd. Mot denna bakgrund avser jag inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka ministern för svaret. Ministern har i sitt svar tagit upp både frågor som rör asylsökande och Migrationsverkets uppdrag där och frågor som gäller dem som får uppehållstillstånd. Mitt fokus i interpellationen har varit dem som är asylsökande. Som jag skriver i min interpellation är det krig, kriser och oroligheter som gör att antalet människor som söker asyl i Sverige ökar. För oss socialdemokrater är det självklart att Sverige som land ska ha en öppen och generös hållning till människor som fördrivs eller tvingas på flykt. Många av landets kommuner vill och tar ett stort ansvar för asylsökande även om det är Migrationsverket som svarar för verksamhet och placering. Det är vanligt att många asylsökande i avvaktan på utredning och beslut placeras på mindre orter runt om i vårt land eftersom det är ett överskott av tomma lägenheter. Det är Sverige som nation som ska ta emot flyktingar, inte enbart enskilda kommuner. I Örebro län finns det många mindre kommuner och orter som får sådana placeringar. I Örebro län är det två kommuner som står för 75 procent av mottagandet när det gäller asylsökande. Det är Lindesberg och Ljusnarsberg. I torsdags fick Ljusnarsbergs kommun veta att Migrationsverket tänkt köpa 91 platser av en entreprenör i Ställdalen. Snart har kommunen 600 asylsökande i en kommun med 4 900 invånare. Det är drygt 12 procent. Grundskolan består av 400 elever. Ca 20 procent av de asylsökande beräknas vara barn, med andra ord ca 120 elever. Det anser Migrationsverket vara lite på marginalen. I Ställdalen, som är en ort utan någon som helst service, har man inom kort placerat 250-300 asylsökande. Orten har i övrigt 450 invånare. När jag har besökt de olika verksamheterna är det precis som migrationsministern beskriver i sitt svar. Det är idéburna organisationer som gör en fantastisk insats. ABF gör just nu en enorm insats i Lindesberg och Ljusnarsberg för att på olika sätt försöka bidra till att ha en verksamhet för de asylsökande under den tid de väntar. I migrationsministerns svar står det att det kan vara svårt att under den här tiden, som kan vara 125-200 dagar, ge den asylsökande möjlighet att delta i någon mer organiserad sysselsättning. Min bild är att de vill ha någonting att göra. Det är förödande för människor att inte ha någonting att göra och bara gå och vänta. De upplever många gånger att de befinner sig mitt ute i skogen där det inte finns någonting. ABF är de som upprätthåller någon typ av verksamhet där de kan få träffa andra människor och försöka ha ett liv. Barnen har naturligtvis en verksamhet som man försöker hantera. Jag försökte ställa frågor om detta eftersom vi kan se att det kan uppstå problem och krockar i denna miljö när man har så många asylsökande i ett område. Dessa kommuner tar ett stort ansvar. De tar inte bara emot asylsökande. De tar också emot flyktingar. Jag är jättestolt över kommunernas engagemang. Men någonstans måste de kunna få hjälp i sin verksamhet. Det är därför jag har ställt frågan: Är regeringen beredd att ge Migrationsverket större ansvar? Min bild är: Nej, det tänker den inte göra. Den lämnar det till kommunerna. Tycker migrationsministern att det är rimligt att det är två kommuner som ska ta det stora ansvaret och inte kunna få ett stöd från Migrationsverket i form av personell verksamhet på plats?

Fru talman! Det är en angelägen och viktig fråga som vi diskuterar här i kväll i kammaren. Antalet personer som söker asyl i Sverige har ökat kraftigt de senaste två åren främst på grund av kriget i Syrien. Migrationsverkets uppgift är att i lämplig omfattning erbjuda den asylsökande sysselsättning. Jag tror att vi är överens om det, jag och Eva-Lena Jansson. Mottagandet av asylsökande bygger på en tilltro till den enskildes egen förmåga och vilja att kunna ta ansvar för sitt liv. I detta är det civila samhället, som interpellationen berör, ett viktigt komplement till Migrationsverkets övriga stöd till asylsökande i praktik och i arbets och samhällslivet. Sverige har en tradition av att vara ett öppet land. Den traditionen ska vi vara stolta över. Just nu kommer många flyktingar från Syrien. Vi vet att det finns en stor solidaritetstanke kring att människor som flyr undan kriget ska få en fristad. Vi ser därför att det också finns en rörelse i många kommuner. På grund av världsläget söker många asyl i Sverige just nu, och många beviljas också uppehållstillstånd. Det gör att Migrationsverkets boenden är fulla och att tillfälliga boenden måste upphandlas. Det är här någonstans som knuten ligger. Den centrala frågan är varför vi får en obalans i systemet. Om kommunerna beredde dem som har fått uppehållstillstånd, det vill säga de nyanlända, plats ute i kommunerna för etablering skulle det inte finnas något behov av tillfälliga boenden. Den situation som Eva-Lena Jansson tar upp hade troligtvis kunnat undvikas. Lösningen för att förbättra kvaliteten i mottaganden av asylsökande och att sänka kostnaderna, vilket måste vara en prioriterad fråga, är att förmå kommunerna att öppna för kommunplacering av de nyanlända som har fått uppehållstillstånd. För mig är det väldigt viktigt att inte hamna i ett läge där mottagandet är en dragkamp mellan stat och kommun. Det finns ingen kommun som heter Staten. I någon av landets kommuner ska den asylsökande bo när vederbörande har kommit hit till Sverige. Det är dåligt för alla inblandade om vi får en sådan dragkamp. Detta är en gemensam uppgift för stat och kommun. Det är inte bra att det finns kommuner som tar ett väldigt litet ansvar trots att de finns i en bra arbetsmarknadsregion. Där har vi den stora utmaningen. Därför vill regeringen sätta tryck på de kommuner som måste göra mer. Samtidigt ska vi komma ihåg att i princip alla kommuner i dag tar emot flyktingar. Det är ett mycket stort framsteg. Jag kommer för övrigt att besöka Ljusnarsbergs kommun i augusti, den 18 augusti för att vara exakt. Det finns redan inlagt i min kalander. Det är i enlighet med den plan som jag har för att besöka kommuner som tar ett stort ansvar och på plats se och höra hur det fungerar. Det har varit min ambition under alla de snart åtta år som jag har varit statsråd att förhålla mig till frågan på det viset. Det handlar om att vara ute och se hur det fungerar och sedan dra lärdom av det.
Fru talman! Statsrådet sade jättemycket saker, men han svarade inte på min fråga. Min fråga handlade om Migrationsverkets ansvar för den sociala situationen och inte huruvida statsrådet ska göra besök i Ljusnarsbergs kommun. Det välkomnar jag. Jag har haft dialog med kommunalrådet i Ljusnarsberg Eva-Lena Johansson. Vi är väl medvetna om att besöket kommer att göras. Jag har dialog, och jag har varit på besök i de verksamheter som ABF har. ABF gör en fantastisk insats i den norra länsdelen i Örebro län med att ha samhällskunskapscirklar. Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner gör en fantastisk insats för att se till att se till att barnen får en bra verksamhet, för att kunna ha en bra verksamhet för de asylsökande, för de ensamkommande flyktingbarnen och också för de flyktingar som de tar emot. Men det finns en gräns för hur mycket de kan klara själva. Kommunerna tar ett stort ansvar. ABF gör en jättestark insats. Därför ställer jag naturligtvis frågan till ministern: Vad har regeringen tänkt göra för att Migrationsverket ska kunna ta ett större ansvar för den sociala situationen? Det skulle kunna vara att bistå med fritidsledare eller någonting för den sociala situationen för de asylsökande där de får en rimlig möjlighet att göra någonting mer än att bara sitta och vänta. Många av dem jag träffade var från Syrien. De kände en frustration. De kunde se hur någon annan hade fått uppehållstillstånd, men de själva fick vänta i tre, fyra eller fem månader och fick inte något besked. De visste inte vad som skulle hända. Stressen och pressen på de här människorna är otroligt stark. Och jag säger det igen: Kommunerna gör en fantastisk insats. Den befolkningsutveckling som har varit i Ljusnarsberg har gjort att man tvingats lägga ned byskolor. Det föds inga barn. Samtidigt ska man försöka se till att de asylsökande barnen får en skolgång. Och det är jätteviktigt att de här barnen får en insats, för de far ju illa annars, men de vuxna måste också kunna få en insats. Att då i svaret hänvisa till vad som händer när man får uppehållstillstånd och vad kommunerna ska kunna få då ger inte svar på min fråga hur Migrationsverket ska kunna få ett större och bättre uppdrag att göra en social insats. Det man gör i dag räcker inte, och kommunen klarar inte av att ensam ta ansvaret. ABF gör en jättebra insats, men de klarar inte heller av att göra det ensamma. Min fråga är: Var är staten, var är Migrationsverket, vad vill regeringen egentligen göra? Jag undrar om man kan tänka sig att göra någonting annat, för svaret på interpellationen är: Nej, jag tänker inte vidta några ytterligare åtgärder. Och det duger faktiskt inte.
Fru talman! Som jag sade tidigare har Migrationsverket ett huvudansvar för mottagandet asylsökande. De har också till uppgift att ge den sökande information och vid behov bistånd samt i lämplig omfattning sysselsättning, så vad beträffar uppdragets karaktär är det väldigt tydligt. Migrationsverket har också tagit fram en handlingsplan där målsättningen är att det vid mottagningsenheterna ska finnas lokaler för handledning i svenska språket samt lokaler för mötesplatser. Vid dessa mötesplatser ska till exempel idéburna organisationer kunna bedriva viss verksamhet. Den organiserade sysselsättningen kan bestå av praktik eller annan sysselsättning i verkets regi som till exempel kan ske i samverkan med idéburna organisationer. Migrationsverkets målsättning är att detta ska vara genomfört under våren 2015. Migrationsverket arbetar för att i möjligaste mån involvera lokala aktörer, exempelvis Arbetsförmedlingen, landstinget eller idéburna organisationer, i introduktionen till de asylsökande. Introduktionen innebär bland annat information om asylprocessen, om lagen om mottagande av asylsökande, om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och även lokalinformation och brand och säkerhetsinformation, vilket är rätt centrala frågor när man bor på den här typen av tillfälliga boenden. För att den enskilde ska kunna tas emot i närsamhället, kunna öppna dörrar till organisationslivet, arbetar Migrationsverket genom samverkan på lokal nivå. Det kan till exempel resultera i praktikplatser att arbetsgivare får kännedom om asylsökandes möjligheter att arbete. Jag har själv under mina resor runt om i Sverige sett väldigt bra exempel på den typen av samverkan. Det är viktigt att komma ihåg att vi också måste lyfta fram flyktingguiderna, som är något som regeringen har inrättat. De kan ge ett utökat stöd för etablering i samhället och språkträning, som ju också kan bidra till att motverka sysslolöshet, precis som Eva-Lena Jansson tar upp, i avvaktan på kommunbosättning. Glöm inte bort, Eva-Lena Jansson, att det inte bara handlar om de asylsökande så länge de är asylsökande! Det finns nämligen bara två alternativ när man har varit asylsökande. Antingen får man ett uppehållstillstånd, och då ska man integreras i det svenska samhället med arbetslinjen som måttstock, eller också ska man återvända. Om det är så att man får ett positivt besked kan flyktingguiderna ge stöd till individen inför bosättningen. Det som är den centrala frågan är att om människor får uppehållstillstånd ska de bo någonstans i vårt land i någon av landets 290 kommuner. Då måste de naturligtvis ha kunskap och information som gör det möjligt att fatta bra beslut om bosättningsort eller orter där man kan få tillgång till arbete och till utbildning. Jag nämnde tidigare att det är viktigt att hela samhället bidrar till ett fungerande mottagande. År 2010 beslutade riksdagen också om mål för politiken för det civila samhället. I det sammanhanget betonades bland annat civilsamhällets vikt och roll som utförare av välfärdstjänster. Regeringen slöt samma år en överenskommelse med idéburna organisationer på integrationsområdet och med Sveriges Kommuner och Landsting. En särskild utredare har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att på olika sätt underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet eller utvecklas och därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning. Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2016. Dessutom har vi i regleringsbrevet till Migrationsverket för 2011 gett dem i uppdrag att fortsatt söka samarbete med det civila samhällets organisationer. Det är viktigt att komma ihåg att vi arbetar på flera olika nivåer samtidigt och hela tiden i ett granskande syfte för att se hur man kan förbättra relationen mellan de civila organisationer som Eva-Lena Jansson tar upp i sin interpellation, Migrationsverket och andra berörda aktörer.
Fru talman! Jag vet inte om jag talar för döva öron, men jag försöker tala om vad Migrationsverket ska göra. Det är klart att man kan hänvisa till praktikplatser, ideella organisationer eller den organisation som finns på plats. Ställdalen är en ort utan någon som helst service och med 250-300 asylsökande. Orten har ungefär 450 invånare. Jag lovar att praktikplatser inte växer på träd där, även om det finns många träd i området. Jag har varit i Stråssa, där det finns ungefär 300 boende och 100 asylsökande. Bussen kanske går varje dag men inte varje helg. Det finns inte heller någon service där. Det byalag som finns där har försökt göra en insats, men när det är stor omsättning klarar man inte av att hantera det själv. Fru talman! Ljusnarsberg och Lindesberg tar ett stort ansvar. Lindesberg har flyktingmottagning i Vedevåg, Stråssa, Fellingsbro, Gusselby och Storå. Ljusnarsberg har flyktingmottagning i hela sin kommun. Och ABF gör en fantastisk insats för att säkerställa att de asylsökande får någonting att göra. Då måste det vara rimligt att Migrationsverket inte bara kan vara den som sitter och tittar på och bistå med lokaler. Man kanske måste bistå med personella resurser. Det är därför jag frågar igen: Är inte regeringen beredd att göra någon som helst mer insats? De här kommunerna tar ett fantastiskt stort ansvar och gör en jättebra insats. ABF gör också en bra insats. Migrationsverket jobbar naturligtvis utifrån de förutsättningar de har. De har tuffa förutsättningar. Frågan är om regeringen är beredd att ge dem andra förutsättningar än vad de har i dag. Det är det jag har försökt få reda på med min interpellation, och jag har ställt frågorna tre gånger. Jag hoppas, fru talman, att Tobias Billström i sitt sista inlägg kan säga något om Migrationsverkets ansvar i den här frågan.
Fru talman! Jag tackar så mycket för interpellationen. I budgetpropositionen för 2014 föreslogs ett flertal satsningar från regeringens sida för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Till exempel får kommuner som i förhållande till sin folkmängd tar emot fler nyanlända en högre ersättning, och kommuner med ett lågt mottagande får en något sänkt ersättning. Sammantaget ökar ersättningen till landets kommuner med drygt 1,1 miljard kronor 2014-2017. Solidaritet ska löna sig, Eva-Lena Jansson. Därutöver har regeringen i vårändringsbudgeten för 2014 föreslagit satsningar på sammanlagt 100 miljoner kronor för olika integrationsåtgärder, bland annat för att stimulera ett ökat mottagande av nyanlända på Migrationsverkets anläggningsboenden, som jag talade om tidigare. Förstärkningarna består av 20 miljoner kronor för att underlätta och påskynda bosättning för nyanlända med särskilda behov, 20 miljoner kronor till länsstyrelserna för att kunna rusta upp bostäder och underlätta transporter samt göra åtgärder inom skola och barnomsorg och därutöver 50 miljoner kronor för att ersätta kommuner för den utbildning i svenska för invandrare som de erbjuder personer på Migrationsverkets anläggningsboenden som beviljats uppehållstillstånd samt ytterligare 10 miljoner till flyktingguider. Men, Eva-Lena Jansson, dessa 100 miljoner kronor finns inte med i ert budgetalternativ. Jag tror att det i någon mening där står att ni uttryckligen avstyrker de 100 miljoner kronorna. Om man nu talar om att ta ansvar i den här kammaren och om vikten av att vi står upp för de kommuner som i dag drar ett tungt lass - på den punkten är vi helt eniga om att det görs ute i landets kommuner - måste man också kunna stå upp för budgetalternativen. Det gör inte Eva-Lena Jansson i den här diskussionen, tycker jag, utan i stället ger hon sken av att det finns pengar i den socialdemokratiska budgeten. Det gör det alltså inte. De 100 miljoner kronor som vi har i budgeten återfinns inte i alternativet som Eva-Lena Janssons parti har lagt fram. Det gör att orden om att ta ansvar klingar ganska ihåligt.